Fru talman! Isak From har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med de dieselstölder som drabbar bland annat lantbruk, maskinentreprenörer och åkerinäring. Dieselstölderna har ökat i omfattning de senaste åren. Enligt polisen är en starkt bidragande orsak att priset på diesel skjutit i höjden, vilket gör det mycket lönsamt att stjäla och sälja stulen diesel. Stölderna underlättas också av att stora mängder diesel ofta lämnas på platser utan vare sig tillsyn eller inhägnad. Men även där bränsletankar och fordon låses in förekommer stölder med alltmer sofistikerade metoder. Det här måste naturligtvis motverkas, inte minst för att värna små företag och andra som drabbas hårt. Polisen bedriver ett aktivt arbete för att förhindra brottslighet inom transportsektorn. Ett exempel är EU-projektet Prevention of Cargo Crime där Polismyndigheten i Västra Götaland har varit pådrivande. Det arbetet har inneburit att alla delar inom transportnäringen samverkar bättre i det förebyggande arbetet mot stölder riktade mot godstrafik på väg. Även polisens och övriga myndigheters insatser inom ramen för mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet träffar dieselstölderna eftersom de i många fall är en av flera inkomstkällor från kriminell verksamhet. Utöver stölder av diesel har också smuggling förekommit i norra Sverige. Där har de fyra polismyndigheterna i Norrland haft ett framgångsrikt samarbete med såväl tullen och Skatteverket som sina motsvarigheter i Finland. Resultatet av denna satsning blev att 55 personer dömdes 2010, inte bara för införsel utan också för köp av illegalt införd diesel. Men den kanske viktigaste åtgärden mot stölder och smuggling av diesel är att förmå människor att sluta köpa den illegalt. De som köper diesel till sitt arbetsfordon eller sin personbil av en privatperson måste förstå att de med stor säkerhet stöder den organiserade brottsligheten och samtidigt bidrar till stora förluster för lantbrukare, åkare och skogsentreprenörer. En motåtgärd som Isak From nämner är färgning av diesel för att förebygga stölder och försvåra försäljning av stulen diesel. Därmed kan en eventuell köpare se att dieseln är stulen. Det ger också större möjligheter för polisen att uppdaga stulen diesel vid trafikkontroller genom att man tar prov på bränslet. Vad jag förstår har just färgning varit en framgångsrik metod på många håll i landet. Därutöver arbetar olika branschorganisationer med råd och rekommendationer kring uppställningsplatser, inhägnader med mera. Parallellt med rättsväsendets insatser för att bekämpa organiserad brottslighet är, tror jag, just den här typen av frivilliga brottsförebyggande åtgärder vad vi behöver se mer av.

Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Jag har ställt interpellationen till justitieministern med utgångspunkt i bland annat information och mejl och utifrån besök i min valkrets framför allt från skogsnäringen. I alla fall under drygt ett års tid har jag blivit kontaktad. Man kan fundera över varför det tagit så lång tid att ställa interpellationen. Men när man följer detta upptäcker man att det inte är en liten fråga. Tvärtom är det en ganska stor fråga. I det avseendet tror jag att justitieministern och jag är ganska överens. Vad ska vi då göra åt det här? Justitieministern nämner beträffande de eskalerande stölderna lite grann om orsakerna till att man haft ett framgångsrikt arbete med smugglingen. Sedan det blev en samordning mellan tullen, Skatteverket och polisen har en stor del av den illegala smugglingen framför allt från Finland - röd diesel - stoppats. Dieseln fördes långt ned i landet. Man har nu dragit åt tumskruvarna. Jag tror att framför allt skattemyndighetens intåg på banan har gjort att det hela revisionsmässigt inte längre är möjligt. Marknaden har därför flyttat. I två år har man, skulle jag vilja säga, fullkomligt vandaliserat skogarna. För någon vecka sedan var det ett inslag i Västerbottensnytt och i går i Nordnytt. Man hade tagit en dieseltjuv som hade stulit inte mindre än 17 000 liter diesel som han hade i sin lastbil. Polisen tog honom. Men vad händer? Jo, han tas in till förhör. Sedan släpps han. Han får behålla lastbilen och kan fortsätta med sin verksamhet. Det är klart att det inte sänder rätt signaler när det gäller vad som behöver åtgärdas. Det är ganska bekymmersamt framför allt för skogsnäringen. Man kan ju vara på en skogsväg där det är kanske 10-15 mil till leveransstället. Ofta kör tankbilar ut och tankar. Men man opererar några dagar på en plats. Sedan flyttar skogsentreprenören till en annan plats och måste då skaffa sig bränsle. Annars får man inte verksamheten att fungera. De i branschen säger själva att dieselstölderna kanske inte medför den största kostnaden, utan den största kostnaden är kanske den stilleståndskostnad som entreprenören drabbas av genom samhällsbekymret här. I interpellationen lyfter jag fram att det blivit bekymmersamt också för övriga. Det kan ju vara så att när chauffören kommer till den plogbil som ska ploga vägen är bilen utan diesel. Det har också varit incidenter med ambulanser. Det har varit bekymmersamt vid utryckning därför att vägen inte varit plogad eftersom den plogbil som skulle ploga var utan diesel. Då blir bekymret större än att det är fråga om en "enkel" stöld. Kanske vill justitieministern precisera sig lite grann. Jag tror att det behövs mer av samordnade åtgärder, framför allt med skattemyndigheten, för att få bukt med detta. Det här är nu ett bekymmer i hela landet.

Fru talman! För några veckor sedan interpellerade jag Beatrice Ask om den olagliga trafik i Sverige som bara ökar, om chaufförer som tvingas till slavliknande förhållanden - som tvingas till F-skattsedel och som för en spottstyver tvingas jobba 40 timmar i veckan. När jag i den debatten berättade för Beatrice Ask att sådant drar med sig andra brott hävdade Beatrice Ask att det inte finns några belägg för det. Ändå säger Beatrice Ask här i dag att dieselstölderna ökar. Är det fortfarande så att det inte finns några belägg för ett samband med den enorma ökningen av oseriösa chaufförer som olagligt bedriver transporter i landet? Har Beatrice Ask någon åsikt om det? Jag möter väldigt många som tycker att det finns ett samband. I lördags var jag på ett väldigt stort möte i Vara. Seriösa åkare träffades för att diskutera framtiden. De är mycket oroade inför framtiden. De anser sig bli utkonkurrerade av en oseriös bransch, av både svenska och utländska chaufförer som kör svart, olagligt. På mötet kom ett exempel upp om en dieselsug, ett instrument med vilket man kan knycka diesel. Det är tydligen inte så att man kan stoppa den som åker omkring med en sådan dieselsug. Jag fick en fråga på det här mötet. Ungdomar kan ibland bli stoppade och ska då förklara varför de har en kofot i bagageluckan. Har man ett relevant svar är det relevant att ha med kofoten. Om inte kan det vara fråga om förberedande av brott. De jag i lördags träffade på mötet i Vara undrade om det inte går att ställa samma typ av frågor till dem som åker omkring med en dieselsug: Är det relevant? Till vad ska du ha dieselsugen? Kan det vara ett förberedande av brott? Jag vet inte om det går. Jag fick i alla fall en fråga om det. Det skulle vara intressant att veta om det går att göra på nämnda sätt. Jag hör att fler och fler är oroade över att både dieselstölderna och andra brott ökar - över att smuggelspriten ökar och över att spritförsäljning till ungdomar ökar där chaufförer ställer upp sina långtradare. Det kan vara ganska öppet utanför köpcentrum. Många sätter detta i samband med den olagliga trafiken. Har Beatrice Ask ändrat uppfattning sedan interpellationen för några veckor sedan?

Fru talman! När jag såg att Isak From hade ställt den här interpellationen tänkte jag att den gäller något som rör också mitt hemlän. Jag har själv tidigare varit verksam i skogsentreprenörsbranschen och haft kontakter. Vi kan backa bandet säg tio år. Då handlade det om att man slangade kanske 20 eller 30 liter bränsle. Dessutom stal man radion i traktorn, väghyveln eller vad det nu var. Mer än så var det inte. Stilleståndet blev då inte så långvarigt. Numera är det tomt i tanken, men man tar inget annat än dieseln. Jag vet att du också kommer från inlandet, justitieministern, och du vet hur geografin ser ut. Det är väldigt svårt att ha någon typ av bevakning eller övervakning som är värd namnet och som skulle kunna funka. Där nämner dock Monica Green en detalj som är lite intressant. Ryktet har nått mig att det faktiskt finns de som kör med pickups lika entreprenörernas fordon, fast man kör omvänt - man suger ur och fyller i sin tank bakpå flaket i stället för att som entreprenören ta med sig diesel ut till fordonet. Kanske är detta något man måste se över. Hur ska man lösa det? Kan man hitta någon infallsvinkel som skulle göra det möjligt att förhindra och begränsa detta? Dieselstölden i sig är inte det stora problemet, utan problemet är de långa stilleståndstiderna. Jag tror att ministern är väl medveten om timkostnaden på en skogsmaskin eller ett entreprenörsfordon som huserar ute i skogen. Det är rätt dyrt. Jag tror alltså att branschen faktiskt längtar efter att få höra hur ministern tänker i dessa frågor. Ponera att dieselpriset är uppe i 18 kronor till semestern - förmodligen kommer det att bli ännu mer lukrativt att handla med diesel. Någonstans finns här en svart marknad som måste begränsas. Det är en jätteallvarlig fråga för främst Norrlands inland, skulle jag vilja påstå. Det är nämligen där det är som enklast.
Fru talman! Detta är inget nytt problem; jag tyckte att Per Svedberg tydliggjorde det. Det har funnits under många år. Det ändrar karaktär mellan varven, och det är och har varit ett stort bekymmer framför allt uppe i Norrlandslänen eftersom det där är stora avstånd, lite trafik och få ögon som ser. Det är faktiskt ett stort problem med de uppställningsplatser som finns och som många gånger är obevakade. Det är lätt att komma till och arbeta i lugn och ro, vilket har utnyttjats. Förmodligen har kunskapen och tekniken utvecklats därför att man har fått göra detta i fred. Jag tror att det är viktigt att understryka att vi inte kommer till rätta med detta med mindre än ett samarbete mellan olika myndigheter som polis, tull och Skatteverket men också med branschen. Man måste nämligen komma åt de olika delarna i det som gör kriminaliteten möjlig. Då är det så att den typ av förebyggande åtgärder man försöker diskutera sig fram till är bra. Det exempel med färgning av bränsle som interpellanten tog upp är också en sak man testar. Det är otroligt viktigt att det sker. Sedan är det så att det i hög utsträckning också är en koppling till den organiserade brottsligheten, och där har den nationella mobiliseringen mot organiserad brottslighet med gemensamma underrättelsecentrum och ett fokuserat arbete gett en hel del lagföring på detta område. Det är dock alldeles uppenbart att det är så lukrativt att det behövs ytterligare åtgärder och insatser. Låt mig då nämna att vi har dels ett mängdbrottsuppdrag, dels ett uppdrag där man tittar på livsstilskriminella. Även om vi har fått denna typ av dieselsugar finns det nämligen fortfarande de som använder tämligen enkla häverts för att ha mindre kvantiteter. Till skillnad från branschen, om nu branschen tycker det, tycker jag att detta är ett problem i sig. Man ska nämligen inte stjäla bränsle, vare sig 20 liter eller 2 000 liter, utan detta är ett problem. Det är dock helt omöjligt att klara det enbart med polisiära metoder. Däremot tror jag att man kan komma fram till bra verktyg i det samarbete som finns och som har drivits på bland annat av Västra Götalands-polisen för att få transportnäringen och polisen att hitta gemensamma förhållningssätt och åtgärder. Sedan har jag ett gammalt favoritexempel som jag tyckte var väldigt bra. Jag vet inte och har inte lyckats ta reda på om det fungerar fortfarande, men Norrlandsåkarna hade under en tid en sms-kedja kopplad till polisen. När man var ute på vägarna kunde polisen skicka ut att de letade efter ett fordon. Alternativt kunde man direkt, om man såg något man tyckte var märkligt när man låg och körde på nätterna, snabbt till alla och till polisen sms:a vad man hade sett. Det var lite bra, för det blev väldigt många fler som var ute och såg på de timmar och i de sammanhang då det kanske inte rör sig så många. Ligger man och drar efter vägarna åker man ju ibland också förbi uppställningsplatser och kan se dem. Jag har alltså inget enkelt svar på denna fråga. Monica Green försöker göra ett eget referat av en tidigare interpellationsdebatt. Nu diskuterar vi dieselstölderna, och de har ökat. Däremot är det inte så att vi i den interpellationsdebatten nödvändigtvis diskuterade "olaglig trafik", för att använda Monica Greens ord. Vad vi diskuterade var utländska förare och andra förare som inte håller sig till de regler som gäller för åkerier och transportföretag. Det är ett stort bekymmer som vi diskuterade i det sammanhanget. Det är klart att en del kan ha med dieselstölder att göra också, men jag tror att det är bra att diskutera just detta problem i det här sammanhanget.

Fru talman! Tack, justitieministern! Tack också Monica Green och Per Svedberg för viktiga inlägg i debatten! Jag vill hålla med Monica Green. Det finns en koppling till den maffiaverksamhet som faktiskt skapar denna olagliga marknad. När det handlar om dessa stora mängder - någon lyfte fram att det hade stulits 300 000 liter i Norrbotten - ska det nämligen levereras på något sätt. Det är inte så att det är lille Kalle som åker och tankar sin epatraktor med det där, utan det är någon annan som behöver dessa stora mängder. Branscherna tror att det är organiserat, och jag är beredd att hålla med dem. Det finns tidigare erfarenheter av färgad diesel, och jag vill fråga justitieministern vilka verktyg polisen har för att ta prover. Tidigare var nämligen lågskattad diesel grön. Jag vet inte om den fortfarande är det, men däremot finns det fortfarande finsk diesel som man får köra på. Om man har varit inne och tankat som privatperson kan man ha det i tanken. Det finns i vissa fall blå diesel - skogsnäringen har provat att färga sin diesel så - men för att få utfall på detta krävs faktiskt att man blir stoppad och att polismyndigheterna har en gemensam strategi för detta. Jag tror alltså att jag vill att justitieministern svarar lite grann på frågan vad polismyndigheterna har för förutsättningar att klara sitt uppdrag. Vi har varit inne lite grann på en annan bransch. LRF är också hårt drabbade. Jordbrukarna är ofta även små skogsbrukare. De har nu lyft fram att de vill ha kamerabevakning även utanför inhägnat område. Man har mycket verksamhet och känner att det kommer att bli omöjligt att inhägna all verksamhet. I dagsläget är det nämligen så att du måste ha en tydlig inhägnad för att kunna kameraövervaka. Är detta någonting justitieministern funderar på eller vill kommentera? Justitieministern tog upp sms-kedjan. Ja, den har nog fungerat och fungerar kanske fortfarande, men det blir lite absurt när man har rapporterat in och polisen faktiskt har varit ute och knipit en tjyv. Det tar någon timme, sedan är han ute på vägen igen. Det känns alltså lite jobbigt att orka hålla i gång sms-kedjan. I varje fall skogsmaskinföretagarna säger ju att de vet vilka dessa personer är, och de har talat om det för polisen. Vi har dock allemansrätt i det här landet, och du kan egentligen vistas överallt i skog och mark. Du kan i princip stå bredvid farmartanken och titta på den, men du är ju inte en tjuv förrän du har tagit ur den. Detta handlar också lite grann om förutsättningarna. Sedan upplever jag inte att justitieministern svarar på de frågor jag ställde i interpellationen. När det blir så allvarliga samhällsbekymmer att det faktiskt blir kraftiga fördyringar på vägprojekt och så vidare blir det bekymmersamt när åkare som utför viktiga samhällstjänster som plogning kommer till sin bil och bilen är tom. Det får konsekvenser; ambulansen kanske inte kan rycka ut. Jag skulle alltså vilja ha lite tydligare svar, tack!

Fru talman! Jag fick faktiskt svar på den ena frågan, nämligen att Beatrice Ask inte ser någon koppling mellan den ökade olagliga trafiken och de ökade dieselstölderna. Beatrice Ask tyckte inte ens att vi borde prata om detta samtidigt, utan vi skulle hålla isär detta. Det finns många som tycker precis tvärtom - man ser verkligen kopplingen. Den andra frågan fick jag däremot inte svar på. Det gällde det här med att åka omkring med en dieselslang, en dieselsug. Skulle det kunna vara förberedande av brott om man inte kan förklara vad man ska använda den till?

Fru talman! Jag noterar att ministern faktiskt har lite koll på läget vad gäller branschen och bekymren där, och det uppskattas. Det innebär att det på något sätt förpliktar att också ta tag i problemen. Det belyses att man ska samordna och föra samman olika grenar för att få ut bästa effekt - ja, det är givet. Men jag tror att branschen nog väntar med spänning, så det vore väldigt önskvärt om ministern kunde vara lite skyndsam med att lyfta ärendet på rätt nivå. Som sagt: Det rinner bort gigantiska summor för entreprenörer i ståtid, och någon måste ju betala alltihop. När det gäller stora vägprojekt är det i slutänden oftast vi skattebetalare som blir drabbade. Det känns som att ministern är på banan, vilket uppskattas. Jag är glad att hon har koll på att landet ser ut som det gör, och det är där det är eländig terräng som vi har de största bekymren. Jag hoppas att ministern tar frågan på allvar.
Fru talman! Jag ska försöka koncentrera mig till de frågor som har tagits upp. Först och främst vad gäller utrustning, färgad diesel och annat, har vissa polismyndigheter nödvändig utrustning, men det gäller inte alla. Möjligen borde fler skaffa sig sådan utrustning. Men det ligger i sakens natur att polisen själv förfogar över vilken utrustning man köper. Då tror jag att det samarbete som finns i Nordsam men också det samarbete som drivs på av Västra Götaland är oerhört centralt för att se till att de olika aktörerna har rätt utrustning. Där finns det mer att göra. Att det finns en koppling mellan dieselstölder och organiserad brottslighet är alldeles uppenbart. Så mycket pengar som det är i den här branschen är det klart att det är organiserat. Det förstår ju vem som helst när det stjäls hur många tusen liter som helst gång efter gång. Just därför är regeringens mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten viktig och verksam. En rad olika myndigheter, polisresurser och annat fokuserar på adekvata problem. Det är också i det sammanhanget som man har gjort en del tillslag och faktiskt lyckats lagföra en del av kriminaliteten och också skaffat sig ganska god kunskap om hur den ser ut. Men kriminaliteten ändrar sig ju hela tiden. Får polisen fråga, om man har en dieselsug med sig, om det är lämpligt eller inte? Det är lite svårt att säga, därför att om det är förberedelse till brott eller inte beror på situationen, och då är det olika faktorer som spelar in. Men i sak är det ingen skillnad mellan en kofot och en dieselsug, utan det beror på sammanhanget. Polisen har naturligtvis möjligheter att ställa frågor om man misstänker att något inte står rätt till. Så är det. Problemet vi har i det här sammanhanget är att polisen inte är där när detta inträffar, därför att det ibland inträffar på platser och vid tider då det inte rör sig särskilt många. Det ligger i sakens natur. Därför krävs det ett målmedvetet och strukturerat arbete för att komma till rätta med detta. Branschen väntar, säger Per Svedberg. Ja, väntar och väntar. Det pågår ett intensivt samarbete. Det är inte för så många veckor sedan som jag träffade ett par hundra personer från åkerinäring och annat tillsammans med poliser från flera myndigheter för att diskutera just godstransporter och de problem som finns på väg, så nog lyssnar vi på dem. Och det finns ett samarbete, men det finns alltid mer att göra. Just de specifika Norrlandsproblemen ser jag väldigt allvarligt på, därför att det här är till stort men för den företagsamhet som är viktig däruppe, och det måste man ta på allvar. Då tror jag att man måste vara kreativ och hitta lite olika vägar, och det får man mer av när man samverkar mellan myndigheterna och branschen direkt. Det arbetet är i gång, och jag kommer naturligtvis att se till att vi fortsätter att driva på i det arbetet. Det tycker jag är alldeles självklart. Det här är något som vi tar på stort allvar. Däremot finns det ingen quick fix, därför att det här är en verksamhet som utvecklas. Man ska inte heller göra sig lustig över hur detta har utvecklats bara för att någon ledamot har varit på ett besök. Vi har både småtjuvar och organiserad kriminalitet. För mig som justitieminister är det viktigt att vi arbetar på alla nivåer, och man måste ha lite olika infallsvinklar på brottsbekämpningen beroende på vilken del det handlar om. För till exempel ett litet lantbruk, en småföretagare, kan också en liten stöld vara nog så allvarlig och ställa till med nog så många problem. Vi får inte glömma bort det när vi pratar om de här stora ärendena, för då kommer vi att hamna snett.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaren. Om man läser medierna i dag ser man att justitieministern är en av de mer produktiva borgerliga ministrarna, så jag förväntar mig kanske att det kommer lite grann mer. Det behövs ju en ordentlig samordning med framför allt Skatteverket, så i sitt sista inlägg kanske justitieministern vill ta upp hur hon för diskussionerna med Finansdepartementet och finansministern. Det är klart att för de stora banditerna är Skatteverket väl så skrämmande som polisen. De små företagen är viktiga, för det kan bli väldigt kostsamt och jättejobbigt för en småföretagare, framför allt om det blir stora stilleståndskostnader. För en liten skogsentreprenör som blir stående en måndagsmorgon kan det handla om 15 000-20 000 kronor i timmen. Om han blir stående en längre tid och inte kommer i gång kan han dessutom själv åka på vite. Det är det som det handlar om. Jag delar justitieministerns syn att det här är viktiga frågor, framför allt för företagsamheten. Vi har nu situationen att företagsamheten går ned, och vi vill ju bägge två att det ska gå i motsatt riktning. Då är det här en del som det är viktigt att ta tag i, så att man känner att det är möjligt att orka driva företag i Sverige, i hela landet. Så, lite klargöranden. Tack så mycket i övrigt för en bra debatt!
Fru talman! Hur ska jag diskutera det här med finansministern? Finansministern är rätt glad över det arbete som vi bedriver inom rättsväsendets myndigheter. Bara den nationella mobiliseringen mot grov organiserad brottslighet beräknas ha tagit tillbaka över 2 1⁄2 miljard till statskassan sedan vi startade. Och det ökar hela tiden, ju duktigare vi blir på att komma åt spindlarna i nätet som är organisatörer av den här typen av vinstgivande kriminalitet, som också dieselstölder kan vara ett utslag av. Samarbetet mellan våra åtta regionala underrättelsecentrum, operativa rådet och annat innefattar även skattemyndigheten, Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter. Faktum är att det här arbetet var lite unikt när vi startade, därför att vi började med att försäkra oss om att vi hade de olika statsråden med. Däremot behöver vi jobba vidare på att säkerställa att vi blir duktigare när det gäller ekonomisk brottslighet, penningtvätt och annat. Och vi levererar lagförslag och jobbar med utredningar som syftar till att vi ska bli effektivare i den här delen. När det gäller dieselstölder, om jag får hålla mig lite till det, måste vi också jobba på markplanet för att försvåra den här typen av kriminalitet på ort och ställe, för det är ändå där det börjar. Tack så mycket för debatten!